Herr talman! Utskottet har granskat frågan om finansdepartementets handläggning med anledning av riksdagens beslut våren 1986 gällande den lokala sambandscentralen i Gryt, som ingår i den av tullverket administrerade kustbevakningen. Bakgrunden är att riksdagen fattat beslut om en försöksverksamhet, som startade i maj 1986. 350 000 kr. anvisades för den verksamheten. Försöksverksamheten innebär att man i den regionala ledningscentralen i östra tullregionen övertagit stora delar av kustbevakningsansvaret genom förstärkta resurser och utvecklad teknik. Frågan togs åter upp vid behandlingen av 1985/86 års budgetproposition med anledning av motioner som framhöll värdet från bevakningssynpunkt av att människor med god personoch lokalkännedom ständigt finns till hands i de här berörda kusttrakterna. Skatteutskottet erinrade då om den försöksverksamhet som pågick och hänvisade till att olika förslag rörande kustbevakningens framtida organisatoriska ställning var föremål för övervägande, inkl. organisationen av kustbevakningens samtliga sambandscentraler. Utskottet avstyrkte motionerna med denna motivering. Frågan om sambandscentralen i Gryt togs uppi tre frågor hösten 1986, och de besvarades då av finansministern. I budgetpropositionen 1986/87 har inte frågan om sambandscentralen i Gryt tagits upp alls. Då kom det emellertid motioner om anslagen till tullverkets förvaltning, och de motionerna tillstyrktes. Det innebar att 800 000 kr. anslogs för budgetåret 1987/88 för att möjliggöra dygnet-runtbevakning i Gryt. Därefter har tullverket överlämnat en utvärdering av försöken vid den regionala ledningscentralen i östra tullregionen. Enligt KU bör ett uttalande från riksdagens sida i möjligaste mån alltid beaktas av regeringen. I det här aktuella fallet borde regeringen vid behandlingen i budgetpropositionen på ett klarare sätt ha beaktat riksdagens mening att man inte skulle underskatta betydelsen av en kontinuerlig närvaro av bevakningspersonal i de berörda regionerna. Det här nämnda ärendet bör också få oss att klarare analysera de frågor som resp. utskott och riksdagen tar ställning till. Jag skulle ändå vilja påstå att det här måste vara ett litet olycksfall i arbetet, där man har gått in och tagit upp frågan och fattat beslut mitt under en redan tidigare beslutad försöksverksamhet. Det har blivit litet omständligt, litet rörligt och litet fram och tillbaka, men regeringen borde — som tidigare sagts — ändock ha klarat ut den här frågan på ett bättre sätt. Det är med andra ord en liten kollision mellan beslut. Därefter gäller det regeringens handläggning av frågan om viss avvecklingsproduktion vid Kockums. I varvspropositionen, som lades fram i mars 113 1986, fanns ett avsnitt om viss fartygsproduktion med avisering om att man skulle återkomma senare. Sedan återkom regeringen i början av november med ett förslag om ersättningen till Svenska Varv. Ett fartygsbygge hade startats i augusti 1986, och det har verifierats av verkställande direktören vid Svenska Varv att det skedde helt på företagets eget beslut. Några garantier eller någonting dylikt hade företaget inte erhållit från regeringen, och risken togs alltså helt och fullt av Svenska Varv. Den slutsats som kan dras i ärendet är att regeringen har agerat korrekt. I tilläggspropositionen 1986/87:25 lades det fram ett förslag om att riksdagen skulle bevilja regeringen att överlåta aktierna i AB Oljetransit och i samband därmed ikläda staten viss ekonomisk förpliktelse. Frågan har behandlats av riksdagen, och riksdagen har följt regeringens förslag. Som grund för granskningen har vi haft en PM som har utarbetats inom industridepartementet. Granskningen har inte föranlett något uttalande från utskottets sida. Man får betänka att det här försäljningsärendet har varit aktuellt under lång tid. Vid försäljningen var det, som sagts i näringsutskottet, bolagets styrelse som undersökte möjligheten till blivande köpare. Det är en styrelse som består av folk som väl känner branschen och som vet vilka intresserade köpare som kan finnas.

Herr talman! För några veckor sedan, närmare bestämt torsdagen den 30 april, tog vi ett beslut här i kammaren som innebär att ytterligare 800 000 kr. anslås till sambandscentralen i Gryt. Därigenom blir det möjligt att hålla sambandscentralen öppen dygnet runt alla veckans dagar. Men egentligen avgjordes detta ärende redan förra året vid den här tiden. Då uttalade nämligen kammaren att någon neddragning i vad gäller öppethållandetiderna vid sambandscentralen i Gryt inte fick ske med mindre än att riksdagen fick ta ställning till saken. Trots detta klara uttalande av riksdagen genomförde regeringen neddragningar av öppethållandetiderna vid nämnda sambandscentral dels den 19 maj 1986, då centralen stängdes på nätterna och hade öppet endast kl. 08.00 22.00, dels den 31 oktober 1986, då den stängdes även på kvällstid och hade öppet enbart kontorstid, alltså 08.00-15.30 måndag-fredag. Hade regeringen och ansvarigt statsråd — i det här fallet finansminister Kjell-Olof Feldt — följt vad riksdagen uttalade den 24 april 1986, skulle denna neddragning ej ha skett. Det fanns klara anvisningar.

I stället genomfördes kraftiga neddragningar av öppethållandetiderna vid sambands centralen. Den 29 maj ställde jag till Kjell-Olof Feldt den direkta frågan: — Prot. 1986/87:127 sagt att så inte skall ske? Kjell-Olof Feldt förklarade då att det inte var fråga om någon omorganisation utan bara en försöksverksamhet som skulle pågå = SR ytterligare neddragningar, som jag här tidigare har visat. Regeringens 3 : Ad Regeri handläggagerande föranledde mig att anmäla fallet till konstitutionsutskottet med Le tbrikdates s£ motiveringen att regeringen inte följt riksdagens beslut. ERE E Till min glädje kan jag nu konstatera att frågan har fått en bra lösning. Konstitutionsutskottet har läxat upp regeringen, och det är bra. Bl. a. skriver utskottet i dagens betänkande på s. 83: ”Enligt utskottet bör ett uttalande från riksdagens sida i möjligaste mån alltid beaktas av regeringen.” Vidare skriver KU att regeringen borde ”vid behandlingen i budgetpropositionen på ett klarare sätt beaktat riksdagens mening i frågan. Den pågående försöksverksamheten har genom uteblivna förändringar i det närmaste kommit att permanentas.” Herr talman! Det var just detta jag påpekade för ett år sedan, men det behövdes en behandling i konstitutionsutskottet för att få rätt. Nu är det tillrättalagt, dels genom vad KU har sagt, dels genom att kammaren för några veckor sedan beviljade medel för att sambandscentralen skall kunna hålla öppet dygnet runt. Därmed torde inga oklarheter råda om vad som skall gälla i framtiden vid Gryts sambandscentral.

Herr talman! Det finns en historia som handlar om bofinken och som slutar: Får en bofink se ut precis hur som helst? Genom konstitutionsutskottets enhälliga skrivning om tullverkets sambandscentral i Gryt vet vi nu att en försöksverksamhet i alla fall inte får se ut precis hur som helst. Som framgår av bilaga B 23 till granskningsbetänkandet frågade jag den 14 oktober finansministern om finansministern ville medverka till att den utvärdering som riksdagen beställt genomfördes innan sambandscentralen avbemannades. Svaret var att de åtgärder som tullverket vidtagit inte var någon omorganisation utan en försöksverksamhet. Om man har en ständigt bemannad ledningscentral och sedan stänger och avbemannar den på natten, därefter stänger den från 15.30 och menar att den är bemannad 8.00-15.30 genom att där finns en person som vid sidan av underhållsarbete, patrullering etc. då och då skall kasta ett öga på radiopanelen, då kallar alla människor med vanligt sunt förnuft detta för en omorganisation gränsande till total nedläggning. Det är utomordentligt värdefullt att det nu visar sig att konstitutionsutskottets skrivning överensstämmer med allt vad sunt förnuft heter. När konstitutionsutskottet frågade finansdepartementet om tullverket gjort någon utvärdering av försöksperioden, svarade departementet: ”I enlighet med finansministerns löfte i riksdagen torsdagen den 16 oktober 1986 har utvärderingsrapporten genom finansdepartementets försorg utsänts på remiss till samtliga berörda intressenter, inkl. de lokala 115 instanserna. Remissvaret skall vara finansdepartementet till handa senast den 1 juni 1987.” Jag kan inte på något sätt anse detta svar tillfredsställande. En ordentlig utvärdering med remissförfarande skulle ha skett i höstas innan de indragningar som genomfördes den 3 november gjordes. I remissvaren hade folket på sambandscentralen, skärgårdsföreningen, länsstyrelsen, kommunerna och den bofasta befolkningen fått en chans att påpeka alla tokigheter som förekommit i samband med tullverkets successiva avbemanning av Gryt. Nu har tullverket fått pengar till fortsatt dygnet-runt-bemanning i Gryt. Nu måste verket se till att tjänsterna snarast blir besatta och verksamheten kommer i gång. Sådana kollisioner mellan olika skrivelser och beslut som Anita Modin så riktigt talar om får inte fortsätta — detta sagt med tanke på att tullverkets utvärderingsskrivelse kom efter skatteutskottets betänkande nr 25 för i år. Det är det sistnämnda som måste gälla. Det är bra att detta ärende anmälts till konstitutionsutskottet. Det är bra att detta utskott skriver som det gör. Måtte nu tullverket och finansdepartementet förstå hur allvarligt riksdagen ser på bemanningen av denna skärgårdsutpost!

Herr talman! Hans Nyhage och Börje Stensson har förut redovisat synnerligen anmärkningsvärda fakta i samband med försäljningen av aktierna i Listora A S den 17 december 1986. Dagen efter riksdagens beslut uppvaktades industridepartementet av en svensk oljelagringsfirma, som per telex efterhörde om man kunde få lägga ett bud på anläggningen i Muruvik/Hell. Firman var för sent ute. Den var beredd att betala ett pris om minst 20 milj.kr. — alltså sju gånger mer än det pris svenska staten nu fick — men fick aldrig någon förfrågan. Man kan inte komma ifrån, att försäljningen av Muruvik/Hell är ett skrämmande exempel på hur föga affärsmässigt den svenska staten kan uppträda vid försäljningen av en värdefull anläggning, och detta trots att regeringen hade chans att beakta de argument som framförts både i utskottet och här i kammaren. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 21.
Sedan de under avsnittet Regeringens handläggning av riksdagens skrivelser anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Övriga frågor.
Herr talman! Den fruktansvärda katastrof som inträffade i Ryssland den 26 april 1986 upprörde oss alla — ett nytt bevis på att kärnkraften inte alls är säker. Men vi glömmer så fort: först Harrisburg, sedan Tjernobyl. Det enda — Prot. 1986/87:127 som egentligen är säkert är att en olycka kan inträffa igen. 20 maj 1987 Kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl var en extraordinär händelse som drabbade vårt land under förra året, en händelse vars verkningar kommer att drabba oss också för lång tid framöver men som vi när den inträffade inte med våra sinnen kunde känna, se, höra eller i övrigt förnimma. När jag anmälde detta ärende till granskning var det för att få svar på vissa frågor om regeringens beredskap, information och internationella kontakter. Statsrådet Birgitta Dahl har inför utskottet klart redovisat att regeringen ställdes inför en extraordinär situation, att denna dessutom var unik och att regeringen totalt saknade erfarenhet av att hantera en sådan situation. Regeringen har genom Birgitta Dahl redovisat att den har för avsikt att dra lärdom av det inträffade och för framtiden förbättra beredskapen. Den utredning som regeringen skall genomföra bör enligt utskottets uttalande genomföras snarast. Detta vill jag, herr talman, understryka i det enhälliga yttrande som KU avgivit, därför att det som inte fick och inte kunde hända säkert kommer att hända igen. Nu måste vi snarast få fram ett underlag för hur vi skall hantera sådana situationer. I dag har redovisats i massmedia att ett avtal med Sovjetunionen diskuteras. Det gäller bl.a. informationsutbyte vid kärnkraftsolyckor. Det är angeläget att sådana avtal utarbetas med fler länder i Europa, så att det finns ett heltäckande informationssystem. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets betänkande i denna del.

Herr talman! Under föregående år var det, som det har uttryckts i många sammanhang, särskilt två stora händelser som djupt grep och chockade det svenska folket: mordet på Olof Palme och katastrofen i Tjernobyl. I båda fallen ställdes regeringen inför kravet att snabbt fatta nödvändiga beslut. Även om det vid båda dessa händelser till en början var svårt att överblicka följderna av det inträffade, var det av allra största vikt att den demokratiska beslutsprocessen inte förlamades utan kunde fortsätta att fungera med tillfredsställande effektivitet. Det visade sig i vad gäller katastrofen i Tjernobyl att den kunskap och erfarenhet som svenska myndigheter ägde var till stor nytta för att snabbt få kontroll över utvecklingen. Händelserna i samband med denna olycka har ur regeringssynpunkt varit extraordinära och unika, och det fanns ingen erfarenhet att handla utifrån. Därför är det viktigt att se vad som går att lära för framtiden. Enligt Birgitta Dahl är det regeringens avsikt att dra lärdom av det inträffade och för framtiden förbättra beredskapen. En särskild utred | ning kommer att tillsättas för detta ändamål. Utskottet finner det som sagt | för sin del angeläget att denna utredning snarast kommer till stånd. Herr talman!

Herr talman! Den fråga som jag kortfattat skall ta upp gäller regeringens hantering av konflikterna på arbetsmarknaden. En av de många saker som socialdemokratiska regeringar ansett sig världsbäst på är att hantera fackliga organisationer — det fick vi ständigt höra när vi hade annan regim i landet. Nu har vi sett hur det har gått. 1985 hemsöktes landet av den ena arbetsmarknadskonflikten efter den andra, inte minst på det offentliga området, där regeringen hade ett mer direkt ansvar. Handläggningen från regeringens sida var minst sagt förvirrad. Jag anmälde frågan till granskning förra året, och vi behandlade den ganska utförligt då. Ansvarigt statsråd, Bengt K. Å. Johansson, och andra lovade bot och bättring. Vissa organisatoriska förändringar vidtogs också, och enligt min mening gick de i rätt riktning. Men sedan kom 1986, och det visade sig att systemet brakade samman då också. Vi fick ett stort antal strejker och hot om strejker, och vi fick över huvud taget en mycket irriterad och svåröverblickbar situation på hela det offentliga avtalsområdet. Detta visar att regeringen inte har lyckats att klara de gränsdragningar som måste göras mellan regering och arbetsgivarverk. Regeringen har inte heller, trots givna löften, kunnat avstå från att i kritiska situationer gripa in på ett sätt som snarare har förvärrat än förbättrat situationen. I år har det blivit ett enhälligt utskottsutlåtande på den här punkten, och detta är kritiskt. Jag konstaterar detta, och jag förutskickar också att denna viktiga fråga — som man i och för sig skulle kunna tala mycket om —- kommer att uppmärksammas ytterligare av utskottet vid kommande års granskningar. Vi kan naturligtvis inte ha ett system på den offentliga sektorn som regelmässigt, år efter år, leder till att viktiga samhällsfunktioner antingen lamslås eller riskerar att lamslås.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har ju riktat kritik mot regeringen när det gäller dess inblandning i avtalsrörelsen. Men kritiken gäller inte bara de oklara gränsdragningarna mellan regeringen och arbetsgivarverket, vad än utskottet antyder, utan också en direkt inblandning från regeringens sida i avtalskonstruktioner och i förhandlingsspelet i alla dessa labyrinter. Detta är ingen tillfällighet. Man behöver bara se på årets kompletteringsproposition, där den statliga inkomstpolitiken förstärks med konkreta och detaljerade riktlinjer. De korporativa dragen förstärks ytterligare. Staten tar kapital och fack i sin stora famn och försöker upphäva alla motsättningar som finns i samhället. Det är naturligtvis en framtvingad enighet under statens ledning, och fackens demokratiska rättigheter åsidosätts å det grövsta. Fackens roll inskränks, och det är ett direkt ingrepp i den fria förhandlingsrätt som vi säger oss ha i det här landet. Detta sker utifrån regeringens intresse av en lönenedpressningspolitik, som är byggd på en helt felaktig inflationsteori. Då framkommer detta handlingsmönster. Om regeringens statliga inkomstpolitik fortsätter, kommer vi inte att ha några fria fackföreningar i fortsättningen i vårt land, utan i stället statligt dirigerade fackföreningar. Naturligtvis har här LO och TCO ett stort ansvar för att regeringens korporativa utvecklingsdrag stoppas. I annat fall kan det — Prot. 1986/87:127 även i Sverige bli nödvändigt att skapa fria fackföreningar, präglade av 20 maj 1987 solidaritet och rättvisa, som inte underordnar sig statliga direktiv. Sist och slutligen är det ändå den socialdemokratiska regeringen som inför arbetarrörelsen har huvudansvaret för hur utvecklingen kommer att ske. Den inblandning som skedde i 1986 års avtalsrörelse och som påtalas i betänkandet är bara en liten fingervisning om vad som är på gång.

Herr talman! Låt mig göra några kommenterar till Bertil Fiskesjös inlägg. Det är ju så att utskottet är överens om sin skrivning om arbetsmarknadskonflikterna. Vi har i det här ärendet noggrant gått igenom handlingar och haft utfrågningar med företrädare för de fackliga organisationerna, och vi har även frågat ut löneministern. Utskottet kommer fram till vissa slutsatser på det här området i sitt granskningsbetänkande, som utmynnar i att utskottet anser att den nya ordningen med en särskild löneminister i finansdepartementet och med en klarare markerad ansvarsfördelning när det gäller arbetsgivarverkets roll är positiv. Vi kan också konstatera att vi hade ett synnerligen komplicerat avtalsläge på den offentliga arbetsmarknaden, med tre arbetsgivarorganisationer och sex fackliga organisationer som arbetade under en medlingskommission. Dessutom gick regeringen tidigt ut och lade fast ramarna för arbetsgivarsidans agerande på det här området, och dessa ramar godkändes av riksdagens finansutskott. Vad vi fastställt är att den nya ordningen har fungerat relativt hyggligt under dessa omständigheter. Utskottet har kommit fram till att ytterligare uppmärksamhet bör ägnas åt att klarlägga ansvarsfördelningen mellan regeringen och arbetsgivarverket. Detta är någonting som löneministern också har uttryckt önskemål om vid utfrågningen i utskottet, där han klart deklarerade att regeringen kommer att föra samtal med parterna, så att det inte blir en upprepning av den avtalsrörelse som förekom 1986. Företrädare för löntagarorganisationerna har framfört liknande uppfattningar. Man menar alltså att den nya modellen för de statliga förhandlingarna bör utvecklas och inte frångås.

Herr talman! Det är inte många rättsfall under de senaste åren som rönt så mycken uppmärksamhet — även utanför vårt lands gränser — som fallet Eva Aminoff. Som Eva Aminoff var bosatt på Lidingö då, har jag kommit fallet särskilt nära. Själva upptakten var att Eva Aminoffs då tio år gamla adoptivson Alexander i oktober 1979 omhändertogs för samhällsvård av södra sociala distriktsnämnden på Lidingö, och detta med omedelbar verkan. Eva Aminoff vände sig så småningom till Europakommissionen och gjorde gällande, att hon och Alexander blivit utsatta för ”inhuman treatment” eller, I enligt ordalagen i den svenska översättningen av artikel 3 i konventionen, för omänsklig behandling. 119 Hon åberopade därvid särskilt de omständigheterna O att hon ej ens fått besked om var adoptivsonen vistades Oo samt att förhållandena i fosterhemmet varit otillfredsställande. I oktober 1986 ingick parterna — dvs. Eva Aminoff och svenska staten — förlikning, enligt vilken staten förband sig att utge 200 000 kr. i skadestånd med tillägg för 125 000 kr. i rättegångskostnader. Kommissionen avskrev därefter målet från vidare handläggning. Skadeståndet är uppseendeväckande högt för våra förhållanden. Vad utgör skadeståndet gottgörelse för? Regeringen har vägrat att svara på några som helst frågor under hänvisning till de regler som, uttryckliga eller underförstådda, gäller för förlikningsproceduren inför kommissionen. Man har dock tillagt att, om det finns indikationer på att lagstiftningen kan vara i konflikt med någon av konventionens artiklar, en uppgörelse inte utan vidare är att föredra. Tillägget skulle möjligen kunna tolkas så, att skadeståndet icke tar sikte på själva rättsordningen. Situationen är uppenbart mycket otillfredsställande från demokratisk synpunkt. En omdiskuterad rättsaffär som får sin final inför Europakommissionen kan begravas i tystnad genom att statens ombud så att säga tar fram checkhäftet 5 minuter före kl. 12.00. De olika frågorna kommer att stå obesvarade i all framtid. Det allmänna kan köpa sig fritt från besvärande insyn och granskning och sålunda undgå räfst och rättarting, vilket allt måste väcka starka betänkligheter när det gäller grundläggande demokratiska principer. Av denna anledning hemställde jag att konstitutionsutskottet skulle pröva huruvida regeringens underlåtenhet att redovisa övervägandena bakom förlikningen och vad därmed sammanhänger står i överensstämmelse med tryckfrihetsförordningen och gällande rätt i övrigt. Min anmälan föranledde några av dem som deltagit i distriktsnämndens handläggning att ta kontakt med mig för att uttrycka sin tillfredsställelse över min åtgärd. De hoppades genom denna få klarlagt, om skadeståndet hänförde sig till beslut för vilka de var ansvariga eller ej. De fann ovissheten besvärande. Vid sin granskning har konstitutionsutskottet — som framgår av s. 69 — kommit fram till att regeringen haft rätt att vägra svara med hänsyn till regeln om utrikessekretess i sekretesslagen. Jag böjer mig för denna ståndpunkt av respekt för den kvalitet som kännetecknar utskottets strikt juridiska bedömningar. Frågetecknen kommer följaktligen att finnas kvar. Den oefterrättliga situationen kommer säkerligen att uppkomma på nytt. Slutsatsen kan därför inte bli annan än den att staten bör vägra att ingå förlikning i sådana ärenden som är av den art som det förevarande. Ärendena bör i stället blir föremål för rättslig prövning av domstolen — med och värderas. 20 maj 1987 Detta är, herr talman, den slutsats som man bör dra av fallet Eva Aminoff. Granskning av stats

Herr talman! Eftersom jag är en varm anhängare av riksdagens nya arbetsordning skall jag inte framföra några beklaganden över att det har dröjt en vecka mellan mina meddebattörers inlägg och mitt eget. Läkemedelsberoende är näst efter alkoholmissbruk vårt största drogproblem. Vi vet genom undersökningar att mellan 80 000 och 160 000 människor i vårt land är beroende av lugnande mediciner. Inom sjukvården finns det knappast några resurser för att ta hand om läkemedelsberoende människor som önskar få hjälp att bli av med sitt beroende och missbruk. I Stockholm finns det på S:t Görans sjukhus sex vårdplatser i det s.k. tubprojektet. Utöver dessa sex vårdplatser och den verksamhet som bedrivs av Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsberoende finns det ingen kvalificerad vård att få. Sjukvårdshuvudmännen har inte varit okunniga om situationen, men så länge socialstyrelsen inte har kunnat enas om att ge ut råd och tillämpningsföreskrifter för vården av läkemedelsberoende så har inte heller sjukvårdshuvudmännen känt sig tvungna att göra några extra insatser för att ge vård åt de läkemedelsberoende. Att utskottsmajoriteten i detta betänkande gör ett tillkännagivande till regeringen om nödvändigheten av att påtala behovet av kvalificerad vård för — Prot. 1986/87:127 läkemedelsberoende är ett resultat av olika motioner bl.a. från vpk. Trots att 20 maj 1987 det saknas socialdemokratiska motioner i det här ärendet borde socialdemokraterna ha kunnat ställa sig bakom utskottsmajoritetens skrivning. Socialdemokraterna är väl ändå överens med oss om att det finns ett stort behov av dessa vårdplatser? Vpk står också bakom utskottsmajoritetens beslut att ge regeringen till känna att tillgången på specialistkompetens, bl.a. inom mödraoch barnhälsovården, inte får försämras genom en integrering i primärvården. Att socialdemokraterna valt att i en reservation avstyrka denna skrivning kan inte tolkas på annat sätt än att socialdemokraterna inte anser att det är angeläget att kvinnor som så önskar bör ha möjlighet att konsultera en gynekolog utan att först gå till en allmänläkare. Och detsamma gäller för föräldrar som vill vända sig direkt till en barnläkare. Om socialdemokraternas agerande skall tolkas så att de i sak inte är överens med utskottsmajoriteten, understryker det nödvändigheten av att riksdagsmajoriteten i dag på nytt uttalar att det även i framtiden skall finnas tillgång till specialistläkare inom primärvården. Även vpk står bakom reservation 2 i betänkandet som behandlar vårdsituationen för misshandlade kvinnor och barn och även för dem som misshandlar. Reservationen avstyrks av utskottet med hänvisning till bl.a. pågående projekt. Skrivningen avslutas med att utskottet förutsätter att socialstyrelsen och andra myndigheter noga följer utvecklingen och tar de initiativ som behövs. Den formuleringen är inte ovanlig i myndighetsskrivelser. Men översatt till vanligt enkelt talspråk innebär den ju att de ansvariga håller sig underrättade om hur många som misshandlas, hur svår misshandeln är och utifrån detta fattar beslut om extra insatser behövs. Då måste man ju ställa sig frågan var gränsen går, hur många som skall misshandlas och hur bristfälliga får vårdresurserna vara innan ansvariga myndigheter anser att de skall gripa in. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2. Jag vill också tala om att vpk kommer att stödja centerns reservation 4 om behandlingscentrum för tortyroffer.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

Herr talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande i fredags förmiddag angående frågan om läkemedel och vård för personer som missbrukar läkemedel, har vi i vår reservation sagt att vi inte ser någon anledning att tro annat än att regeringen kommer att överväga även denna fråga i samband med att den tar ställning till de olika förslag och synpunkter som läkemedelsutredningen kommer att avlämna inom kort. Beträffande mödraoch barnhälsovård framgår mycket tydligt att såväl den socialdemokratiska gruppen i utskottet som regeringen och socialministern anser att det skall finnas tillgång till specialister inom primärvården. Jag sade i fredags att det på den punkten egentligen inte finns några delade meningar. Man måste naturligtvis organisera detta på olika sätt, eftersom verkligheten är olika i olika delar av landet. Men vi vill inte ställa upp på den misstroendeförklaring gentemot landstingen som vi menar att utskottsmajo 125 ritetens skrivning ger uttryck för. Det är där skillnaden ligger. Slutligen när det gäller misshandel av kvinnor skriver vi i betänkandet att vi är angelägna om att arbetet med dessa frågor fortsätter och inte stannar vid några engångsinsatser. Mot den bakgrunden menar vi att socialstyrelsens och andra berörda myndigheters uppgift är att se till att det verkligen inte stannar vid engångsinsatser. Det är väldigt viktigt att understryka här i dag att vi verkligen menar vad vi säger. Arbetet måste alltså fortsätta.
Herr talman! Socialdemokraterna brukar emellanåt i denna kammare tala om onödiga reservationer från oppositionen. Om socialdemokraterna är överens med utskottsmajoriteten i sak när det gäller behovet av vårdplatser åt läkemedelsmissbrukare och behovet av specialister inom gynekologi och barnhälsovård inom primärvården, är det, såvitt jag förstår, helt onödigt av socialdemokraterna att reservera sig i detta ärende. Om man reserverar sig måste det väl bero på att man i grunden har en annan inställning än vad utskottsmajoriteten ger uttryck för. Beträffande tilltro eller inte till landstingen har vi faktiskt fått lära oss under de senaste åren att den ekonomiska situationen i landstingen ibland tvingar fram besparingar. Landstingen underlåter inte av någon allmän ond vilja att ge folk vård, men ibland kan resurserna vara bristfälliga, och man har inte möjlighet att ge den vård som man önskar. Vi fruktar att det kan finnas en risk att besparingshänsyn tvingar fram en minskning av specialisterna, främst inom gynekologi och barnhälsovård i samband med integreringen i primärvården. Därför tycker vi det är viktigt och angeläget att utskottsmajoriteten i det här betänkandet faktiskt har gjort uttalanden på dessa två punkter.

Vi har ju diskuterat den här frågan tidigare i kammaren, och vi vet att den diskussionen bl.a. gällt huruvida man över huvud taget skall tilltro primärvården, våra distriktssköterskor och läkare på vårdcentralerna att klara av en anständig barnhälsovård. Är det så att man inte alls hyser den tilltron måste vi anmäla att vi har en annan uppfattning. Vi tror nämligen på primärvården. Vi tror att man där kan klara vården på ett bra sätt. Jag vet också att det på många håll i landet är så att Margö Ingvardssons kolleger i vpk ställer upp på den synen att vi skall ha en integration i primärvården och även arbetar för det.
Herr talman! Yvonne Sandberg-Fries senaste inlägg var intressant. Det 20 maj 1987 gav belägg för just de farhågor som vi i utskottsmajoriteten har känt beträffande behovet av specialistkompetens. Yvonne Sandberg-Fries läste upp en mening som finns i den socialdemokratiska reservationen, ”att det inte finns anledning att befara att mödraoch barnhälsovårdens kvalitet kommer att försämras genom en integrering i primärvården”. Yvonne Sandberg-Fries sade också att den meningen var litet underfundig och kunde tolkas på olika sätt. Det är alldeles riktigt. Den kan tolkas så som förmodligen är den socialdemokratiska tolkningen, att det inte skulle bli någon försämring av den gynekologiska vården om den sköttes av allmänläkare. Det är egentligen vad Yvonne Sandberg-Fries ger uttryck för, att en allmänläkare precis lika bra som en specialist kan klara av den gynekologiska vården. Det är på den punkten som vi inte är helt överens. Det är en väsentlig skillnad på de månaders utbildning som en allmänläkare har i gynekologi och de år som en specialist har. Ju fler inlägg som Yvonne Sandberg-Fries gör i den här debatten, desto mer övertygad blir jag om nödvändigheten av uttalandet om att det även i fortsättningen skall finnas specialister tillgängliga i primärvården.
Herr talman! I utskottsbetänkandet redovisas de uttalanden som utskottet har gjort tidigare och som även de socialdemokratiska ledamöterna har ställt upp på. Där sägs mycket tydligt att vi anser att det bör finnas specialistläkare inom primärvården. Vi har också understrukit att de kvinnor som så önskar bör ha möjlighet att konsultera en gynekolog utan att först behöva gå till en allmänläkare och att detsamma gäller föräldrar som vill vända sig direkt till en barnläkare. De uttalandena har utskottet gjort tidigare, och de upprepas nu. På de punkterna råder det inga delade meningar.

Vi tror inte och anser inte att det finns anledning att tro att det skall bli några försämringar, utan vi tror att landstingen kommer att beakta vad regeringen har sagt i sin proposition om utvecklingslinjer för hälsooch sjukvården och de riksdagsbeslut som vi har fattat med anledning av denna och att landstingen därför kommer att organisera den här vården på ett sådant sätt att det inte leder till försämringar.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkanden nr 22 och 28 rör vuxenutbildningen och behandlar följaktligen frågor och anslag som avser kommunal vuxenutbildning, studieförbund, svenska för invandrare, folkhögskolor m.m. En huvuduppgift för vuxenutbildningen är att minska bildningsoch utbildningsskillnader mellan olika medborgare. Den som i sin ungdom inte har fått möjlighet att tillägna sig kunskaper och färdigheter motsvarande dagens obligatoriska skola skall i stället ha den möjligheten som vuxen. Vuxenutbildningen kan stärka människors möjligheter i arbetsliv och samhälle. Den kan ge allmän kulturell bildning, språkkunskaper och möjligheter att pröva och utveckla den egna skapande förmågan. En allt viktigare uppgift för vuxenutbildningen är att tillgodose de utbildningsbehov som uppstår genom förändringar i arbetslivet. Den utbildning som valts under tonårens skolgång måste kanske kompletteras. Detta kommer även att gälla dem som har genomgått gymnasial utbildning. Vuxnas behov av utbildning kommer med stor sannolikhet att öka beroende på de allt högre krav som arbetsmarknaden ställer. En berättigad fråga är därför om nuvarande utbildningsformer är de mest lämpade för att möta kommande behov av vuxenutbildning. Vuxenutbildningen har nyligen varit föremål för utvärdering. Denna gällde emellertid huvudsakligen i vad mån vuxenutbildningsreformen hade lyckats eller inte. Reformens syfte var framför allt att utjämna utbildningsklyftor. Vad gäller framtida behov pekar utredaren på den betydelse som personalutbildningen kommer att få. I betänkandet föreslås att frågan om utbildningsfonder utreds. Vi kan instämma i att personalutbildning kan ge viktiga bidrag till individens utveckling. Vid sidan av sådan utbildning måste det emellertid finnas möjligheter att efter eget intresse och egna planer välja utbildning, t.ex. i syfte att stärka den egna ställningen på arbetsmarknaden. Det är då viktigt att utbildningen verkligen motsvarar de krav på kvalitet som man bör ha rätt att ställa med tanke på de uppoffringar som måste göras. I årets budgetproposition föreslår regeringen att anordnare av vuxenutbildning på olika sätt skall anpassa organisation och kursutbud till de vuxnas faktiska behov. Vi kan instämma i en sådan inriktning av vuxenutbildningen, men vi frågar oss om sådana förändringar är tillräckliga. Regeringen aviserar en översyn av folkhögskolans verksamhet för att bedöma vilken roll den kan och bör spela i framtiden. Vi anser att man i en sådan översyn skall försöka utröna hur samtliga anordnare av vuxenutbildning bättre skall kunna anpassa sin verksamhet till kommande utbildningsbehov för de vuxna. En översyn bör göras utifrån följande riktlinjer: - Statsbidragen bör förändras så att de ger större möljigheter att variera utbildningsutbud och organisation. —- Åtgärder bör vidtas så att den kommunala vuxenutbildningen bättre kan motsvara de krav som bör ställas vad gäller kvalitet och resultat. Utbildningens organisation bör vara mer flexibel med hänsyn till de heterogena grupper som går i komvux. = En utökning av antalet folkhögskolor är knappast möjlig inom den ram som kan ställas till förfogande utan att redan befintliga skolor berörs. Det bör utredas hur landstingsägda folkhögskolor kan överlåtas till de organisationer m.m. som vill starta sådan utbildning. - Stödet till studieförbunden bör konstrueras på ett enhetligt och opartiskt sätt men ändå ge studieförbunden friare regler för organisation av sin verksamhet. - Studiestödens utformning och regler bör utformas så att de inte styr utbud och omfattning av vuxenutbildningen. Regeringen bör snarast göra en översyn med den inriktning som vi här har angivit. Vi beklagar att utbildningsutskottets majoritet inte har ställt upp på de önskemålen. I budgetpropositionen föreslås att vuxenutbildningen skall ges ökade resurser samtidigt som besparingar föreslås, bl.a. på den obligatoriska skolans område. Denna prioritering är enligt vår mening oacceptabel. Vi hade för en knapp månad sedan en debatt här i kammaren kring dessa frågor, då grundskoleoch gymnasieskolebetänkandena behandlades. De motiveringar vi moderater då framförde för en annan besparingsfilosofi äger sin giltighet också i dag. Jag skall dock, herr talman, inte nu upprepa vad som då anfördes utan nöja mig med att hävda att i besparingstider måste utbildningen av den uppväxande generationen ställas före andra i och för sig angelägna utbildningsinsatser. Vi skapar annars ett ännu större behov av vuxenutbildningsinsatser i framtiden. Vi moderater har därför lagt en rad förslag till riksdagen som syftar till att dels skapa ekonomiska förutsättningar för omprioriteringar inom utbildningssektorn till ungdomsskolans fördel, dels skapa utrymme för en nödvändig skattesänkning och dels bringa ned det alltför höga budgetunderskottet. Vi har försökt lägga våra besparingar så, att de viktigaste delarna av vuxenutbildningen skyddas i så stor utsträckning som möjligt. Exempelvis anser vi moderater att det anslag som utgår till vissa organisationers, bl.a. löntagarorganisationernas, centrala kursverksamhet bör avvecklas. Organisationerna bör själva svara för sina kostnader. Det har de förvisso råd med. Vi finner det oriktigt och orimligt att man, samtidigt som man gör stora besparingar på ungdomsskolan, subventionerar organisationernas verksamhet. På den kommunala vuxenutbildningens område föreslår vi att anslaget skall ligga kvar på innevarande budgetårs nivå. Det innebär en besparing på drygt 44 milj.kr. av ett anslag som omfattar drygt 1 044 milj.kr. Vi anser att av komvux olika verksamhetsområden skall grundvux och möjligheten att skaffa sig grundskolekompetens prioriteras. Vi anser också att regeringen bör ha möjligheter att föreskriva om viss avgiftsfinansiering. Ett sådant alternativ kan enligt moderata samlingspartiets mening vara lämpligt för att kunna erbjuda utbildningar som annars inte skulle kunna komma till stånd. När det gäller studieförbunden har vi lagt våra besparingar så, att de huvudsakligen syftar till att minska statens styrning av studieförbundens verksamhet och till att skapa jämförbara villkor för studieförbunden att arbeta under. Riksdagen styr indirekt studieförbundens utbud av studiecirklar genom att tilläggsbidrag utgår förutom till studiecirklar i glesbygd, studiecirklar i hemspråk samt cirklar med handikappade deltagare även till studiecirklar i samhällsinriktade ämnen, svenska och matematik. Vi anser denna styrning felaktig. Vi föreslår därför att samtliga tilläggsbidrag dras in utom de som berör cirklar med handikappade deltagare, glesbygdsoch hemspråkscirklar. Besparingen beräknar vi till 51 milj.kr. Regeringen vill öka antalet bidragstimmar och höja det högre schablonbidraget till en sammanlagd kostnad av drygt 25,5 milj.kr. Vi föreslår att anslaget Bidrag till studiecirklar hålls på samma nivå som innevarande budgetår. Dessutom föreslår vi moderater att bidraget till uppsökande verksamhet slopas och att bidraget till kulturverksamhet minskas. Sammanlagt föreslår vi att bidragen till studieförbunden minskas med drygt 113,5 milj.kr. jämfört med regeringens förslag. När det gäller undervisning för invandrare i svenska språket föreslår regeringen en höjning av schablonbidragen. Vi föreslår att dessa skall ligga kvar på nuvarande nivå. Folkhögskolorna föreslås av regeringen få ett med drygt 18 milj.kr. höjt anslag. Vi moderater anser att ett ökat ansvarstagande från huvudmännens sida är rimligt och föreslår att anslaget bibehålls oförändrat. Herr talman! Det är många reservationer fogade till de betänkanden vi nu behandlar. Jag skall inte ta upp alla till debatt, men några frågor måste jag ändå beröra. Vi moderater har under ett flertal år tagit upp frågan om kommunernas möjlighet att anordna utbildning inom komvux ram när det gäller ämnen med litet deltagarantal. Det rör framför allt undervisning i tekniska ämnen. Vi har anvisat olika modeller för hur detta borde kunna lösas. Det gläder oss oerhört att utbildningsministern i årets budgetproposition kommit med sådana förslag att våra syften kunnat tillgodoses. Utskottet har enhälligt gått på regeringens förslag. Det lönar sig tydligen, herr talman, att konsekvent driva de frågor man tror på. I övrigt vill jag beträffande komvux uppehålla mig en stund vid två frågor. Först behovet av en mer flexibel tillämpning av regler vid studier inom grundutbildningen för vuxna. Det gäller både vid gränsdragningen för när heltidsstudier får bedrivas och gränsen för hur många timmar som skall anses vara deltidsstudier. Utskottets majoritet framhärdar i uppfattningen att deltid är högst 15 timmar. Med den bestämmelsen skapas svårigheter för elever med skiftarbete och för dem som har problem med att få tjänstledighet för endast 15 timmar. Vi moderater anser, liksom de socialdemokratiska motionärerna Doris Håvik, Lena Öhrsvik och Ingegerd Elm, att begreppet deltid skall innebära högst 20 timmar per vecka. En tillämpning av mer flexibla regler ryms inom berörda anslag och ger studieintresserade elever — Prot. 1986/87:127 möjlighet att snabbare klara sina studier. 20 maj 1987 Herr talman! Vi moderater anser liksom folkpartiet att det beslut som riksdagen fattade för några år sedan, att den femgradiga betygsskalan vid grundskolestudier skulle ersättas med betygen godkänd eller icke godkänd, var ett dåligt beslut. Den nya ordningen har inneburit att kraven för betyget godkänd tenderat till att sättas mycket lågt. Informationen till den studerande och eventuella avnämare blir därigenom mycket trubbig och inte sällan direkt missvisande. Systemet innebär också att en särskild kvotgrupp måste finnas för de elever som önskar läsa vidare i gymnasieskolan. Det mesta talar alltså för ett återinförande av den femgradiga betygsskalan i grundskolekurser inom komvux, så att denna skolform och grundskolan blir likvärdiga i detta avseende. Slutligen, herr talman, några ord om utskottsbetänkande nr 28. Regeringen föreslår i sin tilläggsbudget II att medel beviljas för en studiekampanj för invandrare inför valet 1988 inom studieförbundens ram. Syftet att aktivera invandrare med rösträtt att i större utsträckning än vad som nu är fallet delta i våra allmänna val är i allra högsta grad vällovligt. Vi moderater anser dock att det är de politiska partierna som skall ge information till invandrarna inför valet 1988 i avsikt att stimulera deras valdeltagande, och inte studieförbunden. Förslaget bör sålunda avslås. Vi ställer oss också tveksamma för att inte säga avvisande till den utformning förslaget i övrigt har fått. De 10 miljoner som föreslås skall utgå som ett förskott till studieförbunden och av SÖ fördelas mellan studieförbunden med utgångspunkt i de relativa andelar som studieförbunden redovisat under huvudämnesgruppen ”Samhällsvetenskap, information” under de tre senaste redovisningsåren. En sådan fördelningsprincip är enligt vårt synsätt helt oacceptabel. Det finns ingenting som säger att detta system är det rimligaste, bästa eller rättvisaste. Bakgrunden kan, som jag ser det, endast vara att gynna ett rörelsen närstående studieförbund. Dessutom, varför skall bidraget utgå som förskott? Är det inte rimligare att man också här följer principen att bidrag får rekvireras efter redovisning av den verksamhet man har haft? Tills sist, herr talman, yrkar jag med det anförda bifall till de reservationer i utbildningsutskottets betänkanden 22 och 28 som de moderata utskottsledamöterna står bakom.

Herr talman! Utgångsläget för folkpartiets granskning av regeringens budgetförslag på utbildningsområdet har varit att söka finansiera en större satsning på ungdomsskolan. Man kan konstatera att regeringen i budgetpropositionen har föreslagit en sänkning av anslaget till ungdomsskolan, medan vuxenutbildningen gått relativt ”skadeslös” genom budgeten. Folkpartiet anser att vuxenutbildningen skall stödjas på ett sätt som visar att vi vill minska utbildningsklyftorna mellan generationerna och ge goda möjligheter till återkommande utbildning i ett s.k. livslångt lärande. Om statens finanser är sådana att man måste minska på utgifterna till 131 utbildningsområdet, kan vi inte gilla att besparingar enbart görs på ungdomsskolans område. Därför har vi föreslagit att en ökad satsning på ungdomsskolan finansieras med motsvarande minskning för olika delar av vuxenutbildningen. Den ambitionen redovisas i folkpartiets motioner och den följs upp i reservationer till de i dag aktuella betänkandena från utbildningsutskottet. Folkpartiet föreslår att statens anslag till kommunal vuxenutbildning minskas med 153,3 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Kommunal vuxenutbildning har — enligt min uppfattning — inte lyckats redovisa ett sådant resultat som man en gång förutspådde när verksamheten etablerades. Minskningen för kommunal vuxenutbildning skall ej drabba grundutbildning för vuxna. Folkpartiet tycker att det behövs en försöksverksamhet för kommunal vuxenutbildning, så att några kommuner kan pröva nya vägar på ett relativt okonventionellt sätt. Det känns litet snopet, att folkpartiet inte fick stöd från något annat parti med något så okontroversiellt som en enkel försöksverksamhet. I reservation nr 15 föreslår folkpartiet besparingar på bidragen till studieförbunden med 83,83 milj.kr. Det här känns smärtsamt för varje s.k. folkbildare. Folkpartiet anser dock att även studieförbunden skall vara med och betala den av oss föreslagna satsningen på ungdomsskolan. Vi tror att studieförbundens möjligheter att göra ovärderliga insatser för demokrati och gemenskap skall vara acceptabla, även om vårt förslag skulle ”drabba” dem. I det statsfinansiella läget — som man brukar säga — är det också värdefullt att studieförbunden söker nya vägar för finansiering av en del av sin verksamhet. Jag tänker då bl.a. på s.k. uppdragsutbildning av olika slag. Den som tror på studieförbundens förmåga bör vara beredd att använda sin kreativitet i nya folkbildningsuppgifter. Det är inget förvånande i att 1980 och 1990-talens bildningsverksamhet har inslag som inte fanns tidigare. I reservation nr 21 önskar Lars Leijonborg och Kerstin Keen en översyn av reglerna för s.k. glesbygdsstöd till studiecirklar. Jag är besviken över att det i utbildningsutskottet inte gick att få majoritet för det förslaget. Glesbygdsstödet skall ge möjlighet att bedriva studiecirkelverksamhet i bygder där det är långt mellan deltagarna och lämpliga cirkelledare. Reservation nr 21 stöder en motion av Kenth Skårvik. Han tycker att det också är en sorts glesbygdsproblem att det inte finns broar mellan öar i skärgårdar eller att färjor inte går så att det passar för studiecirklar på kvällstid. Jag tycker att det åtminstone skulle vara så lätt att förstå Kenth Skårviks synpunkter, att man kan kosta på sig en liten utredning i ärendet. Så några ord om folkhögskolor. Regeringen föreslår att nya folkhögskolor får starta, men de får inga ”nya” pengar i form av s.k. elevveckor på annat sätt än att antalet elevveckor minskar för andra folkhögskolor. Det tycker folkpartiet är fel. Om nya folkhögskolor får starta, bör de också få resurser som inte går ut över de andra folkhögskolorna. På tal om folkhögskolor vill jag också markera att jag tycker att det är konstigt att regeringen inte vill tillåta att en ny katolsk folkhögskola startas. Regeringen ger däremot tillstånd till en folkhögskola, som ligger regeringspartiet nära. Det är en sorts ”organisationsprotektionism” som jag känner mig illa berörd inför. Jag önskar att man inte skulle få anledning att påstå att socialdemokrater bara vill gynna sin egen korporation. Ibland blir man förstås förvånad över att socialdemokrater inte stöder de sina. Det gäller t.ex. den motion som ligger till grund för reservation nr 5 av moderater och folkpartister. Doris Håvik — socialdemokrat och ordförande i socialförsäkringsutskottet — föreslår i motion 1986/87:Ub255 tillsammans med Lena Öhrsvik och Ingegerd Elm — också socialdemokrater — att man skall förbättra reglerna för grundvuxstudier, grundutbildning för vuxna. De regler som nu gäller försvårar för deltidsoch skiftarbetande att delta. Reglerna missgynnar också dem som vill satsa på att snabbt bli färdiga med utbildningen. Doris Håvik har som ordförande i socialförsäkringsutskottet god insikt i studiesociala frågor. Hon förordar bl.a. större flexibilitet i reglerna för grundvuxstudier och att termen deltidsstudier får användas för studier upp till 20 timmar i veckan. Nu får man bara kalla det deltidsstudier om det är högst 15 timmar i veckan. Det är beklagligt att ett klokt förslag från en socialdemokrat inte får stöd av fler än moderater och folkpartister. En poäng med Doris Håviks förslag är också att det inte skulle kosta mer pengar än med nuvarande regler. Folkpartiet anser att det är bra med en ökad satsning på information till invandrare. Vi tycker dock att det är de politiska partiernas uppgift att ansvara för detta. Därför yrkar vi avslag på proposition 1986/87:109 och önskar att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om stöd till partierna för information till invandrare inför valet. Vi förutsätter att de politiska partierna utnyttjar ”sina” studieförbund för sådan information till invandrare. Ansvaret för informationen bör dock ligga på partierna. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationerna som stöds av folkpartiet i betänkandena UbU 1986/87:22 och 28.